Fru talman! Det är, som jag sade i mitt inledningsanförande, många som väljer att förhålla sig som recensenter till den nya jordbrukspolitiken. Miljöpartiet har tyvärr sällat sig till den skaran. Visserligen är det, om man läser det särskilda yttrandet, en förhållandevis positiv recension. Den säger att utskottets förslag är bättre än regeringens. Men det hade varit ännu bättre om miljöpartiet hade valt att vara med i diskussionerna och försöka nå fram till en uppgörelse som fler kunde stå bakom. Åsa Domeij frågar: Leder detta beslut till att miljöproblemen försvinner, att beredskapen blir god osv.? Det enkla svaret är ju nej. Ett beslut i den här församlingen kan aldrig få sådana oerhört stora, omvälvande effekter i ett slag som de Åsa Domeij tydligen hade förväntat sig. Politik och politiska beslut är en av drivkrafterna i samhället men inte den enda. Det finns också en lång rad andra skäl till att jordbruket ser ut som det gör än de jordbrukspolitiska beslut som vi fattar här. Men det här beslutet innebär öppningar. När Åsa Domeij skall förklara varför miljöpartiet inte kan ställa sig bakom beslutet säger hon att det beror på att vi inte lägger på höga miljöavgifter. Men Åsa Domeij måste väl veta att en miljöavgiftsutredning arbetar med just frågan om miljöavgifter inom jordbruket och kommer att lämna ett förslag. Det här beslutet utesluter inte att man går vidare och fattar beslut när det gäller avgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det finns ingenting i beslutet som säger att man inte kommer att kunna göra det. Men det är väl bra om man fattar det beslutet på en väl genomtänkt och genomarbetad grund. Sedan säger Åsa Domeij att ett annat skäl är att ersättningen för landskapsvårdande åtgärder blev för låg. Vi håller med om det — den blev för låg. Men den kom ju i alla fall till! Det är trots allt ett helt nytt inslag i jordbrukspolitiken. Man måste ge det inslaget tid att hitta formerna. Sedan tror jag att vi kan komma igen och begära att det skall avsättas mer pengar. Det behövs en ny jordbrukspolitik — frågan är vilken, sade Åsa Domeij, och inte blev man mycket klokare på vad det är för ny jordbrukspolitik som miljöpartiet vill ha när man lyssnade på Åsa Domeijs anförande. Man värnar om jordbruket i skogsoch mellanbygder, men av reservationen framgår det att man tycker att jordbruket i Norrland skall anpassa sig till den lokala konsumtionen. Det vill säga att man, om det sker en fortsatt utflyttning från Norrland, i konsekvens med det hela tiden skall dra ned på jordbruket. Det är en helt annan inställning än den som vi har, nämligen att man skall använda jordbruket i de här delarna av landet som en stimulans för att få en levande landsbygd. Miljöpartiet vill, inte genom omställningsersättning utan genom enbart avgifter, minska användningen av handelsgödsel med 30 960 på ett år. Jag tycker att man skall fråga sig: Vad betyder det i praktiken? Det handlar om människor — det är människor som skall genomföra den omställningen och som skall leva med den. Då tror jag att man måste inse att ett sådant beslut måste genomföras litet mer gradvis. Man kan inte utsätta människor för hur abrupta förändringar som helst av hela deras tillvaro. Det innebär en förfärande brist på respekt för människors rätt till rimliga omställningar, och omställningen av jordbruket är faktiskt ändå ganska plågsam. Sedan sade Åsa Domeij att all åkermark behövs för matproduktionen. Jag skulle gärna vilja fråga miljöpartiet: Delar ni inte vår uppfattning att vi behöver basera en mycket större del av energioch industriproduktionen på de förnybara resurserna, dvs. på de areella näringarna?

Fru talman! Många talare har talat om att det är viktigt med helhetssynen i jordbrukspolitiken, men så är det tydligen inte när man går till beslut — då kan man stycka upp det i olika delar. Man säger: Visst kan vi fatta bra miljöbeslut sedan. Att fatta ett beslut som innebär att det blir sämre för miljön i dess helhet nu måste vara felaktigt, och det sker i ett utskott där vi faktiskt behandlar både jordbruksfrågor och miljöfrågor! Här borde det vara extra lätt att göra det samlat. Visst skall miljöavgiftsutredningen komma med ett förslag. Men vi har ju hela tiden skjutit det här beslutet framför oss. Det sades i direktiven till livsmedelspolitiska arbetsgruppen att vi når de jordbrukspolitiska målen på ett dåligt sätt och att vi i samband med en avreglering skulle ta fram nya och selektiva medel för att nå målen bättre. Miljöfrågorna var viktiga enligt direktiven. Men vad hände? Inga miljöförslag i livsmedelspolitiska arbetsgruppens rapport! Med nöd och näppe gick det in ett uttalande att miljöavgiftsutredningen skulle se vidare på det här — men det var med nöd och näppe! Det var faktiskt också enbart av det skälet som miljöavgiftsutredningen gick vidare med frågan. Det står ingenting i det betänkande från jordbruksutskottet som vi i dag behandlar om att regeringen till hösten bör återkomma med radikala förslag på miljöområdet. Hade vi skrivit in ett sådant krav hade jag ställt mig helt annorlunda till hela resultatet av behandlingen av jordbrukspolitiken, eftersom jag är positiv till en avreglering men anser att vi samtidigt måste ta miljöhänsyn. Då hade de frågorna kommit tillbaka. Då hade majoritetens förslag också sett annorlunda ut. Då hade det inte varit möjligt att lägga fram förslag om högt omställningsstöd, dvs. att betala bönderna för att sluta odla mat — då hade mer åkerareal behövts. Annika Åhnberg tycker att den jordbrukspolitik som jag företräder är oklar. Men det är väl ganska klart att vi skulle kunna utnyttja överskottet till att i stället använda mindre handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det är bara det att majoriteten har valt att använda mindre areal. När det gäller energigrödor tror inte vi att det finns lika mycket utrymme som utskottsmajoriteten tror. Jag bedömer att det kanske finns 200 000 hektar till lövskog och energigrödor. Men det kan bli mer i framtiden, eftersom effektiviteten kommer att öka även i ett ekologiskt anpassat jordbruk, och det vet vi ingenting om — det beror på vad som händer och hur snabbt utvecklingen går.

Herr talman! Det är litet sent, måste jag säga, att i de sista skälvande minuterna av den här processen komma och säga att om man hade föreslagit att regeringen skulle återkomma till hösten hade miljöpartiet ställt sig bakom förslaget. Det hade varit lämpligare att miljöpartiet hade framfört det förslaget i de diskussioner som föregick beslutet. Sanningen är att miljöpartiet i rätt stor utsträckning har varit frånvarande i diskussionen om hur den nya jordbrukspolitiken skall utformas och att man — det har förvånat mig mot bakgrund av att man säger att jordbrukspolitiken är en av hjärtefrågorna — har behandlat hela den här processen ganska nonchalant. Nu säger Åsa Domeij att det t.o.m. blir sämre för miljön med det nya beslutet — det finns inga i inslag i det som gynnar t.ex. egen produktion av kväve. Men det gör det faktiskt, eftersom utskottet säger att omställningsersättningen skall utformas så, att den just också kan gynna vallproduktion. Jag måste upprepa att det är beklagligt att miljöpartiet har valt att på det här nonchalanta sättet ställa sig utanför diskussionen i stället för att seriöst gå in i den och konstruktivt utveckla de delar av den nya jordbrukspolitiken som faktiskt kan leda till bättre miljöeffekter.
Herr talman! Det finns två huvudinriktningar i jordbrukspolitiken. Hur skall vi ha det med framtidens jordbrukspolitik? Skall vi lösa de problem som vi har i dag genom att satsa på ett jordbruk där vi inte använder så mycket handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel men måste utnyttja en större areal, eller skall vi satsa på att lägga ned åkermark? Det är två olika huvudinriktningar. I hela behandlingen av jordbrukspolitiken har det varit klart att det inte har funnits något intresse att satsa på ett mer extensivt jordbruk. Det är av den anledningen som utskottsmajoriteten har gått längre än regeringen när det gällt att höja omställningsstödet. Det har inte funnits någon öppning från något parti att gå in på den utvecklingsväg som innebär att i stället använda mer åkerareal. Det kan man lätt se när man läser partimotionerna. I vänsterpartiets partimotion finns det i stort sett inga förslag till förbättringar på miljöområdet. Det finns inga förslag som konkret skulle minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det är inte alls så att vänsterpartiet har fått kompromissa bort delar av sin politik på miljöområdet, utan man har faktiskt aldrig drivit de frågorna. Det har alltså inte funnits några miljöförslag från de andra partierna att diskutera kring.

Herr talman! Jag måste erkänna att det inte var alldeles enkelt att finna goda skäl för att begära replik på Hans Gustafssons anförande. Det präglades till mycket stor del av den helhetssyn som också utskottets betänkande präglas av. Om vi kan ändra det nuvarande systemet och minska det stora spillet av resurser till andra än svenska konsumenter och producenter, ett spill som inte självklart gynnar omvärlden, då är det till gagn för både konsumenter och producenter. Det är en av de faktorer som medverkat till att vi har kunnat bli ganska överens. Jag skall ta upp till debatt en fråga som också Hans Gustafsson berörde ganska mycket, nämligen frågan till vad vi skall använda den alternativa arealen. Hans Gustafsson säger att den fortsatta utvecklingen ligger i näringens egna händer. Men i utskottets betänkande står så här: Att skapa en varaktig marknad för bl.a. bioenergi är grundläggande för att omställningsarbetet skall lyckas. Jag tror det kan vara på sin plats att här i kammaren ställa frågan hur det egentligen skall gå till att närma producenter och konsumenter till varandra i frågan om bioenergi. I dag finns ingen etablerad marknad på detta område. Jag är inte övertygad om att näringen ensam klarar detta. Det är möjligt att parlamentet och regeringen måste medverka till att få i gång denna process. Är Hans Gustafsson beredd att stödja den tanken? Därmed blir det fler politiker som ger sitt stöd åt utvecklingen på marknaden i fråga.

Herr talman! Efter Hans Gustafssons inlägg vill jag bara uttala förhoppningen att han blir kvar i denna riksdag och behåller den starka ställning som han har i sin grupp. Därmed kan han säkerligen lugna många svenska bönder en bra tid framöver.
Herr talman! Hans Gustafsson sade sig vara glad över att det fanns en i det närmaste total enighet bakom utskottsbetänkandet. Tyvärr måste jag göra honom något besviken och säga att man nog skall akta sig för att definiera utskottets ställningstagande som totalt enigt. I själva verket har vi uppnått en mycket skör och bräcklig enighet i utskottet. Denna enighet får betraktas som en grund utifrån vilken vi skall arbeta vidare. Många idéer och förslag från vänsterpartiet, t.ex. om ökad satsning på alternativ odling, om högre ersättningsbelopp för landsskapsvård och om mer generella metoder för att betala ut ersättningen samt om stor vaksamhet i fråga om vad som kommer att hända med jordbruket i skogsoch mellanbygder, är inte idéer och förslag som vi har lämnat bakom oss. Det är givetvis idéer och förslag som det i den fortsatta processen är oerhört viktigt att ta upp på nytt. Jag är nämligen övertygad om att vi har rätt i det vi säger i våra förslag. Det gäller bara för oss att övertyga övriga riksdagspartier att få in dem i jordbrukspolitiken. Vi har inte fattat ett engångsbeslut där vi säger att riksdagen är färdig med det eller det och att det nu är dags att avreglera och genomföra besluten. I själva verket befinner vi oss i början av en mycket svår process. Det kommer i fortsättningen att krävas ett mycket stort ansvar av riksdagens partier. Det handlar om att följa utvecklingen och se om den verkligen går i tänkt riktning. Jordbrukets framtid ligger nog inte enbart i böndernas händer, utan det krävs också i fortsättningen ett stort ansvar från riksdagens partier att se till att utvecklingen går i önskad riktning.
Herr talman! Hans Gustafsson sade i sitt anförande att målen i jordbrukspolitiken motverkas av den gamla politiken. På den punkten är vi helt överens. Men varför då inte baka in mer selektiva åtgärder som kan leda till en bättre måluppfyllelse, t.ex. på miljöområdet och vad gäller beredskap och sårbarhet? Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen lämnade tyvärr mycket av miljöproblemen. Men dessa uppmärksammades av många remissinstanser, t.ex. naturvårdsverket, lantbruksuniversitetet och Naturskyddsföreningen. Det borde ha gått att göra någonting annorlunda när vi nu kom fram till beslut. I många andra frågor följde ju utskottsmajoriteten varken den livsmedelspolitiska arbetsgruppens eller regeringens förslag. Miljöministern har många gånger sagt att numera är miljöpolitiken arbetarrörelsens viktigaste fråga. På 30-talet lät man socialpolitiken bilda grund för jordbrukspolitiken. Varför inte låta miljöpolitiken och hushållningen med naturresurser bilda grund för jordbrukspolitiken på 90-talet? Vore inte det naturligt? Skall det verkligen behövas 30 år av diskussion för att förstå sambandet mellan produktion och behovet av insatsvaror? Vi har tillräckligt med mat och behöver inte längre använda så mycket insatsvaror i jordbruket. Första gången detta påpekades var i 1950-talets jordbruksutredning. Men tiden är kanske inte mogen än. När vi fattar nästa jordbrukspolitiska beslut en bit in på 90-talet kommer vi måhända att tydligare se sambandet så att miljöfrågorna får större utrymme.

Herr talman! För att något ta vid där Hans Gustafsson slutade vill jag säga att jag är mycket glad över att nästan samtliga partier i riksdagen har haft modet att våga ta steget över regleringströskeln till en omställning och avreg leringen av jordbruket. Detta kommer på sikt att gynna såväl bönder som konsumenter och leda till en bättre miljö. Samtidigt beklagar jag att miljöpartiet ställt sig utanför och inte velat delta i de öppna diskussioner som hade givit möjlighet till påverkan. Därmed menar jag att de sviker vad de kallar sin egen hjärtefråga. Att fem partier i riksdagen samlas kring en så betydande fråga som en omläggning av det svenska jordbruket bör man verkligen se i perspektiv. Det pågår bl.a. en debatt om politikerförakt och om käbbel i riksdagen. Jag tycker, herr talman, att det är ganska intressant att notera att fem partier i riksdagen kunnat samla sig till konstruktiva lösningar om ett mycket svårt problem. Alla har fått rucka på sig och ge och ta. Detta visar att vi har en vital och handlingskraftig riksdag. I de senaste dagarnas debatt i några tidningar har man pekat på luddigheter i utskottsbetänkandet. Man har hävdat att omställningen kanske inte alls skulle komma till stånd. Detta visar perspektivlöshet hos debattörerna, tycker jag. Av utskottsbetänkandet framgår alldeles klart att riksdagen föreslås att i dag fatta beslut om en intern avreglering av det svenska jordbruket på fem år, ett avskaffande på fem år i olika steg av exportsubventioner och andra subventioner och införande av permanenta medel för att stödja regionalpolitiken, miljöpolitiken och beredskapen. I det förslag till beslut som utskottet framlägger finns inte någon grund för att anta att inte denna omställning skulle genomföras. Det som debattörerna pekar på är luddigheter i formuleringarna när det gäller GATT-förhandlingarna. Det har kommenterats här tidigare, men jag vill säga att man visserligen kan tycka att skrivningarna är luddiga, men att vad det handlar om är ett perspektiv där GATT-förhandlingarna misslyckats, om jag förstått utskottet rätt. Man har nu satsat på en GATT-runda från alla världens nationer som är med i GATT. Skulle man misslyckas där är det tyvärr fullt tänkbart att man står inför perspektivet av handelskonflikter och kanske handelskrig, kanske ekonomiska blockuppdelningar. Då är det inte bara en teknisk fråga, utan det handlar om ett rejält misslyckande för världens handelssystem. I en sådan situation kan mycket vara öppet som gäller handelspolitiken, där vi i dag har bestämda uppfattningar. Jag har för min del läst utskottsbetänkandet noga. Jag ser alldeles klart att detta betänkande handlar om beslut som kommer att innebära betydande förändringar i det svenska jordbruket. Med den nya livsmedelspolitiken tycker jag vi står väl rustade för den omställning som kommer på 1990-talet. Flera debattörer här har sagt — och jag instämmer gärna i det — att man inte ändrar inriktningen med ett beslut. Man ger möjligheter och öppningar. Sedan beror det på hur detta hanteras i praktiken. Det är viktigt att vi med detta beslut börjar sätta konsumenten i centrum och tar det första steget mot målet så rimliga livsmedelspriser, att matpriserna inte skall behöva öka mer än andra priser i vårt land. Med ett sådant beslut gör man naturligtvis en viktig insats i samhällsekonomin. För oss socialdemokrater är det också en fråga om fördelningspolitik. Det är lågin komsttagare, pensionärer, barnfamiljer som drabbas mest av höga matpriser. Nästa steg måste bli att skärpa konkurrensen i leden efter bonden och leden efter industrin, alltså mellanhänderna, grossisterna, handeln. Det är en fråga regeringen återkommer till i höst. På sätt och vis menar jag att den räcka av beslut som här föreslås ändå är litet historisk. Vi börjar nu att mentalt införa en förändring i det svenska jordbruket. Men sedan 1930-talet har det blivit så att för producenten, bonden, är den statliga regleringen så att säga bollplanket. Det är mot den statliga regleringen han spelar. Nu står vi förhoppningsvis inför beslut som innebär att det i framtiden blir konsumenten som blir bollplanket, motspelaren, för bonden-producenten. Det är en viktig mental förändring att bonden inte skall behöva ha den statliga regleringen som en tvångströja och som den betydelsefullaste faktorn när han fattar sina beslut. Den nya livsmedelspolitiken erbjuder bönderna en omställning på generösa villkor. Nu gäller det för lantbruket att rätt utnyttja de betydande resurser som ställs till förfogande under omställningen. Lantbrukarna håller sin framtid i egna händer. Ingen osäkerhet får råda om att det är på näringen och dess mycket starka organisationer och den enskilde företagarens beslut det beror om övergången skall bli bra eller inte. Riksdagen har gått näringens organisationer till mötes såväl när det gäller omställningen som kopplingen till energipolitiken. Detta lägger ett stort ansvar på näringens organisationer att stötta sina medlemmar och se till att omställningen lyckas. Vi har också under 1980-talet — liksom även tidigare — från samhällets sida lagt ned betydande resurser för att denna omställning skall kunna bli praktiskt förverkligad, genom väsentliga satsningar på forskning och utveckling. På såväl praktiska försöksprojekt som grundläggande forskning har vi lagt ned hundratals miljoner årligen på olika sätt — genom lantbruksuniversitetet, genom speciella program som har tagits fram från regeringens sida och som finns ute i forskningsråd, hos andra forskare, genom olika stiftelser, bl.a. lantbrukets egna osv. Här finns en bra grund för att praktiskt kunna genomföra en omställning. Mycket har satsats från samhällets sida i forskningen, och nu kan näringslivets organisationer och företagen ta vid och fortsätta det praktiska utvecklingsarbetet. Då finns det skäl att påminna om att livsmedelsindustrin hittills tyvärr har satsat väsentligt mindre än tillverkningsindustrin på forskning och utveckling. Enligt de uppgifter vi har tillgängliga är det ungefär 0,4 90 av samtliga utförda dagsverken inom FoU-området som ligger på livsmedelsindustrin. Den genomsnittliga omfattningen av FoU-insatser i tillverkningsindustrin ligger ungefär tio gånger högre. Jag har full förståelse för att regleringen har hämmat utvecklingen av FoU inom livsmedelsindustrin. Det har saknats ekonomiska skäl att i större omfattning satsa på marknadsföring och FoU. Men nu står vi i en annan situation. I framtiden blir det en hårdare internationell konkurrens, mindre protektionism och slopande av marknadsregleringar inom landet. I det perspektivet är det viktigt att industrin tar sitt ansvar och satsar på att utnyttja de fördelar vi har i Sverige. Dessa ligger traditionellt i att vi har en hög kunskapsoch utbildningsnivå, inte minst i den sektor vi talar om i dag. Framtiden för den svenska livsmedelsindustrin ligger i en ökad satsning på forskning och utveckling. Först då kan vi få en ordentlig valuta för de omfattande resurser som kanaliseras till dessa områden inom ramen för den offentligt finansierade forskningen. Jag har något nämnt den internationella miljö i vilken vi kommer att verka. Annika Åhnberg ställde en fråga till mig huruvida Sverige vid det senaste OECD-mötet tog upp miljöpolitiken. I mitt inlägg redogjorde jag för det förslag till omläggning av livsmedelspolitiken som vi förelagt riksdagen, och jag berättade om de permanenta insatser för en bättre miljö som finns i det förslaget. Framför allt ägnade sig finansministern i sitt huvudanförande i OECD åt den viktiga kopplingen mellan ekonomisk politik allmänt sett, för alla sektorer, såväl jordbruk som andra, och miljöfrågor. Ekonomins och miljöns inbördes förhållande var ett huvudtema för finansministerns inlägg i OECD. När det gäller GATT-förhandlingarna — och det är där man diskuterar framtida regler — är Sverige såvitt jag vet först med att lägga fram förslaget om att man skall kunna ta hänsyn till etiska överväganden när man ställer upp nya handelsregler, t.ex. när det gäller genteknik, användning av hormoner och andra frågeställningar. Det är en svår fråga. Vi har tagit upp den och fått stöd utan svårighet i den nordiska kretsen. Vi har i GATT framlagt synen att det skall vara möjligt. Hur lång tid det kan ta att komma fram är svårt att säga, men förvisso är det vi som har startat debatten. När det generellt gäller kravet att ha en hög nivå på miljöinsatser och resurshushållningsinsatser pekar utskottsmajoriteten på att Sverige har sådana ambitioner. Det har också redovisats i det arbete som utrikeshandelsministern bedriver när det gäller GATT-förhandlingarna totalt sett, inom alla sektorer. Det är naturligtvis en viktig fråga. Problemet för oss och andra som driver dessa frågor är att många länder uppfattar ökade krav på miljöregler i handelssammanhang som ny protektionism riktad mot u-länderna. Tyvärr är det så att många u-länder, oberoende av politisk regim ser insatser av detta slag som nya hinder som vi från i-länderna vill ställa upp. Det är för oss ett mycket viktigt arbete att försöka klara upp med u-länderna att det inte är så. Jag menar — och jag är övertygad om att Annika Åhnberg också menar det — att här krävs en ordentlig dialog mellan i-länder och u-länder om dessa frågor. Låt mig gå tillbaka ett par decennier till den stora miljökonferens som hölls i Stockholm, jag tror det var 1972. Under lång tid var det oklart om en sådan konferens alls skulle komma till stånd. U-länderna uppfattade själva tanken på miljöregler som riktade mot dem. Men då gick det att brygga över, och det är i den andan vi får försöka att arbeta också fortsättningsvis. Herr talman! Jag nämnde att inte minst den svenska livsmedelsindustrin kommer att ställas inför en av sina största utmaningar med de beslut som fattas här i dag, men också med den internationella utveckling vi tycker oss se framför oss. Jag tycker detta är en viktig fråga, som inte har diskuterats så mycket hittills. Sverige har miljöfördelar när det gäller livsmedelsproduktion. Vi är mycket bra på att utveckla livsmedelsteknik. Vi har utomordentligt avancerade och världsledande företag på det området i Sverige. Men vi har en mycket begränsad export av förädlade livsmedel. Vi bedriver i mycket liten utsträckning internationell marknadsföring som syftar till att öka den exporten. Det har naturligtvis sin bakgrund i den starka protektionism som alla länder, inkl. vi själva, har byggt upp. Men detta innebär också problem. Det är inom detta område, förädlade livsmedel, som vi har möjlighet att utnyttja våra fördelar. Vi har hög kompetens, hög utbildningsnivå, teknisk kapacitet och en god miljö.

Svenska företag arbetar i dag, internationellt sett, inte så att man tar till vara det industriella och tekniska kunnande som finns för vidareförädling. Samtidigt vet vi att det kommer att finnas en utökad marknad för förädlade livsmedel av god kvalitet. Miljökraven hos konsumenterna ökar under 1990 talet inte bara hos oss, vilket flera talare har sagt i dag. Här har vi en utmaning som förmodligen kan mötas genom en kombination av teknisk och industriell kompetens, miljöfördelar i primärproduktionen och en ökad satsning på internationell marknadsföring. Förädlingsindustrin har i detta avseende ett ansvar som är lika tungt som det som vilar på näringens organisationer i samband med den omställning som riksdagen har att ta ställning till i dag. Vi ger, om riksdagen följer utskottets betänkande, goda förutsättningar att skapa möjligheter. Nu hänger det på de enskilda företagens och företagarnas beslut om dessa möjligheter skall utnyttjas på ett sätt som gynnar såväl konsumenter som lantbruket och den svenska samhällsekonomin.

Herr talman! Regeringen hade en jättechans här att göra något bra på miljöområdet. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Varför tog ni inte den? Det hade funnits chans att göra miljöfrågorna till en lika naturlig del av jordbrukspolitiken inför 1990-talet som socialpolitiken var på 1930-talet. Det hade passat mycket bra att ändra på inriktningen i en situation där vi faktiskt producerar ett överskott. Jag kan ha viss förståelse för att det blev tidsbrist i arbetet med den livsmedelspolitiska arbetsgruppens rapport. Man skulle ju alltså kunna säga att miljöfrågorna inte hanns med, därför att vi trasslade in oss alltför mycket i de olika regleringssystemen. Men varför tog i så fall regeringen inte intryck av remissinstanserna? Det var många tunga remissinstanser som kritiserade dels att några miljöförslag inte fanns med i rapporten, dels att inga miljökonsekvensanalyser hade gjorts. Det hade funnits möjlighet att göra en ändring innan förslaget lades fram för riksdagen. Jag undrar också hur det ser ut med energipolitiken i dag inom regeringen. Jordbruksutskottet säger här att utskottet förutsätter att regeringen i fortsättningen kommer att satsa hårt på biobränslen. Det tycker vi givetvis är mycket positivt. Vi får inte plats med så mycket biobränsle i vår politik just inom jordbruket, men detta är viktigt för energipolitiken i stort. Jordbruket kan ändå bidra med en del. Hur ställer sig regeringen — kommer man att låta biobränslena konkurreras ut av fossilgas eller kommer biobränslena att få en riktigt chans? Sedan undrar jag om inte regeringen har lovat för mycket när det gäller livsmedelspriserna. Borde inte förslaget ha innehållit mera på konkurrenssidan? I samband med den ekonomiska diskussionen som vi förde tidigare under regeringskrisen var detta ett av regeringens stora förslag för att dämpa inflationen. Varför har inte regeringen redan nu gått fram med fler förslag som skulle kunna förbättra konkurrenssituationen inom livsmedelssektorn? Varför inte ställa ett sådant självklart krav som att samma krav skall gälla för importerade produkter som för svenska? Detta är en så självklar sak att de allra flesta människor tror att det är på det viset, och detta krav har ett starkt folkligt stöd. Varför då inte genomföra det förslaget?

Herr talman! Jag noterar av jordbruksministerns inlägg att han är positiv till det betänkande som utskottet lägger fram och att han också ställer sig bakom de ändringar som jordbruksutskottet har gjort i regeringens proposition. Jag ser detta som värdefullt för det kommande arbetet. Det är också värdefullt att vi understryker miljöfördelarna i det nya förslaget. Jag vill fråga jordbruksministern om han kan hålla med mig om att det genom det förändrade omställningsstöd som vi nu föreslår finns möjlighet att ytterligare hjälpa livet, bioproduktionen, att vara med och ta ett ansvar när det gäller omställningen av energisystemet i Sverige. Faktum är ju att miljöpartiet vill göra det hela sämre genom producera mindre överallt. På det sättet är miljöpartiet inte med och hjälper till. Det förs en debatt kring vad som skrivs. Jag tycker att det är viktigt att vi är överens om vad som står i betänkandet t.ex. om exportfinansiering. Om jag tolkade jordbruksministern rätt menade han att om GATT inte blir framgångsrikt blir förhållandena annorlunda än vi förväntade oss, och då måste man vara beredd att ta upp en debatt om det regelsystem som vi nu tänker införa. En fråga som jag tycker är viktig gäller hur man skall hantera leden efter bonden i livsmedelskedjan. Jordbruksministern antydde att man nu skall ta upp dessa. Här har vi en erfarenhet som är något besvärande. 1983 tog man upp jordbruket först, och därefter skulle man ta resten. Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen ägnade sig först åt jordbruket, och sedan skulle man ta resten. Konkurrensutredningen tog också upp jordbruket först. Jag hoppas nu att fortsättningen kommer, så att vi inte börjar om från början varje gång. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta. När det gäller frågan om teknologin och exporten menar också vi att det vore värdefullt att producera svenska specialiteter för export i stället för bulkvaror, som inte har någon chans.

Herr talman! Det är glädjande att kunna konstatera att jordbruksministern uppskattar det arbete och den produkt som jordbruksutskottet har åstadkommit. Det är särskilt glädjande att jordbruksministern har den uppfattningen, trots att jordbruksutskottets betänkande på många punkter skiljer sig från den proposition som regeringen lämnade till tiksdagen. Jag tycker att det hade varit ännu bättre om regeringens förslag från början mera hade sett ut som jordbruksutskottets betänkande nu gör. Den negativa attityd i förhållande till jordbruket som i hög grad har varit regeringens har i stor utsträckning bidragit till den brist på framtidstro och den pessimism som sedan en tid tillbaka finns i näringen. Jag tycker att det är litet oansvarigt av regeringen att hantera en så pass viktig fråga på det sätt som man har gjort. Jordbruksministern undvek nogsamt att säga någonting om momsen på maten när han talade om hur viktigt det är för konsumenterna med lägre matpriser. Men är det ändå inte så att det skulle gagna konsumenterna i hög grad om man kunde ta bort eller åtminstone kraftigt reducera momsen, som ju faktiskt omfattar en fjärdedel av matpriset? Varför kan inte regeringen, som ju så väldigt varmt värnar om livsmedelskonsumenterna, tänka sig att göra en sådan sak? Det är ett krav som har stöd av en mycket stor majoritet av den svenska befolkningen. Jordbruksministern säger att nästa steg nu blir att följa upp de senare leden i livsmedelsproduktionen och livsmedelshanteringen. Man måste då fråga: Varför rör det sig alltid om nästa steg, och varför kommer ni aldrig till det steget? Varför är det alltid bara primärproduktionen som blir föremål för utredningar och beslut? Det känns som att vi ännu inte har några garantier för att vi ens den här gången kommer att i tillräcklig omfattning ta itu med de senare leden i livsmedelsproduktionen. Jag noterar också att jordbruksministern framhåller att Sverige i de internationella diskussionerna driver frågorna om miljön, de etiska aspekterna och livsmedelskvalitet i övrigt. Det tycker jag är mycket glädjande. Men jag vill också ställa frågan: Varför kan man då inte kräva att vi skall ha rätt att ställa samma krav på det vi importerar som på det vi producerar inhemskt? Det är ju egentligen en självklarhet att det skulle kunna vara på det sättet.

Herr talman! Det är bra att ha en minister som är glad och nöjd även om han blir överkörd i det mesta i fråga om sina ursprungsförslag. Jag skulle vilja anknyta till de pågående GATT-förhandlingarna. Jag tyckte inte att ministern klart nog uttalade sin inställning till vad som händer om dessa förhandlingar bryter samman på jordbrukssidan. Kommer vi i Sverige då att ställa oss parallellt med EG eller våra konkurrentländer, eller kommer vi att hålla fast vid det beslut vi i dag fattar? Eftersom vi har en jordbruksminister som är ute och reser mycket, som har många internationella kontakter, som har ett handelspolitiskt förflutet och alltså fortfarande har tillgång till mycket av dessa kontaktytor skulle jag vilja fråga: Hur är läget i de förhandlingar som i dag pågår mellan EG och EFTA? Det ryktas att EG ställer hårda krav på att få ett ensidigt marknadstillträde till Sverige. Det skulle vara mycket nyttigt och intressant för Sveri ges bönder, för oss politiker och för producenterna att få ett klart besked om hur läget är i dag.

Herr talman! Jordbruksministern framhöll i sitt anförande, precis som tidigare talare har gjort, att det råder en stor enighet om det jordbrukspolitiska beslut vi i dag skall fatta. Jag fann ingen anledning att begära replik på Hans Gustafssons anförande, och det är bara på en del av jordbruksministerns anförande som jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga. Jordbruksministern uttryckte sig i sitt anförande ungefär så här: Nu fattar riksdagen ett beslut om den nya jordbrukspolitiken, och nu ankommer det på lantbruket och lantbrukarna att anpassa sig till detta beslut och se till att en omställning sker. Vi har i jordbruksutskottets betänkande framhållit att det behövs en noggrann uppföljning av det beslut vi i dag fattar om en omställning. Ingen av oss tror att detta blir det enda beslut som riksdagen kommer att fatta med anledning av denna omläggning av jordbrukspolitiken. Regeringen sitter ju lantbruket och lantbrukarna närmare än vad riksdagen gör genom att regeringen har som uppgift att effektuera det beslut vi fattar i dag. Jag önskar bara fråga jordbruksministern om inte även regeringen är beredd på att det kommer att finnas anledning att korrigera de förhållningsorder och de bestämmelser som lantbruksstyrelsen och andra organ nu kommer att utforma med anledning av riksdagsbeslutet. Eller är jordbruksministern övertygad om att framtiden i och med att detta beslut fattas helt och hållet ligger i händerna på lantbrukarna? Menar alltså jordbruksministern att i den mån lantbrukarna inte förmår anpassa sig till riksdagsbeslutet ankommer det på jordbruket att klara det hela? Jag skulle gärna vilja höra hur jordbruksministern ser på den delen. Jag vill också när jag ändå står i talarstolen påpeka att även vi i folkpartiet har haft en annan uppfattning om vissa delar av det jordbrukspolitiska beslut som vi i dag skall fatta. Främst gäller det vårt förslag till en generell arealersättning. Jag har inte tagit upp denna fråga i någon replik, eftersom Lars Ernestam senare kommer att beröra detta i sitt inlägg.
Herr talman! Jag vill börja med att svara på den viktiga fråga som Bengt Rosén tog upp. Han frågade om regeringen i och med detta beslut inte avser att återkomma. Bengt Rosén vet mycket väl, eftersom utskottet positivt refererar till regeringens förslag om de omfattande utvärderingar som skall göras, att regeringen förvisso har för avsikt att utvärdera de åtgärder som vi vidtar. Detta har utskottet positivt noterat. Vad jag menar, och det hoppas jag att Bengt Rosén är överens med mig - om, är att regering och riksdag nu till näringens förfogande ställer betydande resurser för en omställning. Det är utomordentligt viktigt att näringen uppfattar dessa signaler och nu påbörjar omställningen, så att vi icke på nytt får uppleva dét som vi tyvärr har upplevt under 80-talet och som flera här har refererat till, nämligen att det 1985 fattades ett beslut och att vi tyvärr fem år senare måste konstatera att väldigt litet har hänt. Trots omställningspro gram och annat är vi kvar i en omfattande överskottsfinansiering och betydande miljardförluster årligen för den under 80-talet faktiskt uteblivna omställningen. Nu har vi andra förutsättningar, och jag är för min del helt övertygad om att detta beslut ger en bra möjlighet för lantbruket att ställa om. Det är emellertid viktigt att lantbruket uppfattar signalerna. Det är, som flera talare från olika partier här har påpekat, ett långsiktigt beslut som skall kunna stå sig över val och nyval. Och beskedet till Sveriges lantbrukare är också det som jag tror att de efterfrågar. Åsa Domeij ställer frågor om miljön. Sent skall syndaren vakna, Åsa Domeij. Miljöpartiet har inte velat delta så aktivt i de samtal och det arbete som har bedrivits under våren. Vi har varit öppna för det, och alla andra partier har uppenbarligen också uppfattat det som fruktbart att föra dessa diskussioner. Miljöpartiet kommer nu, som flera har påpekat, in litet sent i detta arbete. Beslutet innebär såväl en minskning av jordbrukets negativa inverkan på miljön som möjligheter att utnyttja jordbruket för att få en rikare och mer varierad flora och fauna i känsliga områden. Åsa Domeij och Annika Åhnberg ställer samma fråga, på vilken de mycket väl vet svaret. Jo, Åsa Domeij, detta är genomfört. På svensk mat och på utländsk mat ställs samma krav när det gäller produktens innehåll. Det vet ni mycket väl, och det var onödigt av er att ställa den frågan. Ni vet lika väl att tanken att man i alla delar av världen skulle förbinda sig att ha exakt samma produktionsmetoder är helt orealistisk och inte genomförd på något område inom handeln. Riksdagen har också därför sagt nej till den typen av orimlig tolkning. Som jag sade i mitt tidigare anförande försöker vi däremot att ta upp frågan om sådana produktionsmetoder som är särskilt starkt etiskt stötande, som t.ex. genteknik, för att se om vi kan få in dessa frågor i förhandlingarna. Det är svaret till Annika Åhnberg och Åsa Domeij på den punkten. Jag tror att både Annika Åhnberg och Karl Erik Olsson tog upp frågan om konkurrensen i efterliggande led. Jag delar förvisso uppfattningen att det är mycket viktigt att konkurrensen ökar i leden efter bondens led, och detta gäller såväl i den bondeägda livsmedelsindustrin som i den privata livsmedelsindustrin, grossistledet och handelsledet. På en av era frågor lät det som om detta över huvud taget icke behandlades, men det sitter ju nu en konkurrensutredning som har fått i uppdrag att lägga fram förslag på dessa områden, och dessa förslag skall läggas fram i år. Så dåligt ställt är det alltså inte med samordningen på detta område. Jag vill till Annika Åhnberg säga att jag ser en mycket svag koppling mellan det mycket fina inlägg hon höll inledningsvis där hon recenserade recensenterna och hennes uppfattning att regeringen skulle skapa pessimism på landsbygden. Pessimismen skapas av två grundläggande element. Det första är dålig lönsamhet till följd av gamla regleringar som driver fram förlustbringande kroniska överskott år efter år. Såvitt jag förstår är alla ledamöter i riksdagen överens om att detta är ett system som har bäddat för pessimism. Detta gäller också för de regleringar som skapar oklarhet för bonden när det gäller vem som så att säga är hans eller hennes uppdragsgivare. Är det den statliga regleringen, eller är det konsumenten? Det är inte bra för en näring att få så oklara signaler. Där finns den grundläggande orsaken till pessimismen. Sedan tillkommer det som Annika Åhnberg själv tog upp i sitt inledningsanförande, nämligen att LRF har fört en överdriven kampanj där man skapar pessimism och förstorar de negativa effekterna av en omställning. Det har flera talare berört här, bl.a. Annika Åhnberg. Gud ske lov är det inte alls så dåligt i det svenska jordbruket. Jag reser mycket, som tidigare nämndes här, och jag reser ofta runt och ser på svenskt jordbruk. Det ser inte alls så dåligt ut som man kan föreställa sig när man tar del av somliga av dessa kampanjer. Det är inte ovanligt att den jordbrukare jag talat med berättar med stor glädje om sitt arbete och därefter kommer tanken på de andra som det är så besvärligt för , som LRF har påpekat. Många jordbrukare har det besvärligt. Det är därför som vi med stor kraft ägnar oss åt en omställning av jordbruket. Det är sannerligen inte regeringen som skapar pessimism på landsbygden. Tvärtom försöker jag efter min ringa förmåga att sprida en på realism grundad optimism på de områden där det finns skäl för detta. Slutligen till de frågor som Karl Erik Olsson och Sven Eric Lorentzon ställde om EG och EFTA. Jag delar Karl Erik Olssons uppfattning att vi från svensk sida i förhandlingarna med EG skall driva linjen att Sverige skall få tillträde till EG med lägre tullar på förädlade livsmedel. Det ställdes en fråga om när EG kan tänkas komma med sina anspråk. Några krav på ensidighet har hittills inte ställts från EG — och detta är ett svar även till Sven Eric Lorentzon. Man har utgått från de samtal som har förts före förhandlingarna. Det handlar om ömsesidiga sänkningar av tullar och avgifter på de livsmedelsvaror som man kan komma att förhandla om. Det är som bekant inte fråga om en förhandling om jordbrukspolitiken, den har lyfts undan från den här förhandlingen, utan det är fråga om förhandlingar om enskilda livsmedel. Vi har framför allt att vänta krav från Medelhavsländerna, vilka har markerat att de vill ha tillträde till EFTA-länderna för sina produkter på exempelvis grönsaksområdet, där de anser sig vara starka. Dessa krav har hittills inte preciserats, såvitt jag känner till, men det är ungefär den inriktningen som man hittills har angivit. Regeringen har, liksom företrädare för EG, utgått från att detta är förhandlingar som skall vara reciproka. Vi skall i dessa förhandlingar — precis som Karl Erik Olsson gav uttryck för, och jag är av samma mening — ställa krav på lägre tullar och avgifter i EG-länderna för sådana förädlade livsmedel som den svenska jordbruksnäringen och den svenska livsmedelsindustrin för sin del tycker är intressant att kunna exportera till EG.
Herr talman! Jordbruksministern talade om att vakna sent. Det skall tydligen ta decennier för socialdemokraterna att förstå att miljöfrågorna måste vara en integrerad del av jordbrukspolitiken. Jag konstaterar att både Hans Gustafsson och Mats Hellström har vägrat att svara på frågan varför miljön inte kan var en lika viktig del i jordbrukspolitiken i dag som socialpolitiken var på 30-talet. Det har funnits gott om tid att lyssna på miljöpartiets förslag. Det fanns i den livsmedelspolitiska arbetsgruppen möjligheter att gå i riktning mot ett mer extensivt jordbruk och kombinera miljöåtgärder med avregleringen. Det har funnits en möjlighet att stödja våra förslag i utskottet, och det finns faktiskt en möjlighet att göra detta i riksdagens kammare i dag. Även om det inte funnits ett intresse att lyssna på miljöpartiet så hade det varit möjligt att lyssna på de många remissinstanser som har presenterat förslag i liknande riktning. De har helt enkel kritiserat att miljöfrågorna inte har fått plats. Den möjligheten hade också funnits. Då hade regeringen kunnat baka in dessa förslag redan i sin proposition och inte behövt lyssna på miljöpartiet, om nu detta skulle vara förödmjukande. Sedan måste jag tyvärr också konstatera att miljöministerns uttalande att miljön numera är den viktigaste frågan för arbetarrörelsen saknar stöd i regeringen. När det sägs att man ställer samma krav på de importerade varorna, gäller detta om man ser till det kemiska innehållet i produkterna. Det är sant. Men om jordbruksministern hade läst vår reservation, och hört de tidigare diskussionerna i riksdagen, hade han sett vad det handlar om. Det är fråga om att ställa samma hälsooch miljökrav. Man kan inte hitta allt när man analyserar produkterna. Om man accepterar att en livsmedelsprodukt är behandlad med en kemikalie som i Sverige är förbjuden av hälsooch miljöskäl accepterar man att miljöförstöringen flyttar utomlands. Det är väl helt naturligt att vi ställer exakt samma krav. För många konsumenter i dag är just odlingsmetoderna viktiga för produktens kvalitetsegenskaper. Det måste vara helt riktigt — om vi nu skall tala om ökad frihandel — att vi ställer samma krav på odlingen i andra länder som vi ställer på odlingen i Sverige. Det är rätt och riktigt och helt logiskt. Regeringen borde kunna lägga fram förslag, något som en majoritet av svenska folket säkert stöder.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka jordbruksministern för hans kommentar när det gäller ansträngningarna att skapa ett bättre tillträde för svenska livsmedelsprodukter på andra marknader. Det är bra att vi kan vara överens också på den punkten. Sedan till frågan om huruvida det ser bra ut inom jordbruket. Vi har noterat att i Skåne har vetet det här året gått i ax mer än 14 dagar tidigare än vad som vanligtvis är fallet. Men det kan väl inte bara bero på den positiva debatt om jordbruket som har förts i riksdagen och inte heller på regeringens proposition. Det finns en del andra faktorer som spelar in här också. Jag är något förvånad över jordbruksministerns kommentar till att ställa samma krav på importerade livsmedel som på svenska livsmedel. Vi får säkert anledning att i debatten i särskild ordning återkomma till frågan om livsmedelskontroll. Här har vi olika uppfattningar om vilka krav som skall ställas. I sitt anförande tog jordbruksministern inte särskilt mycket upp frågan om bioenergi. Jag har därför anledning att ställa en liknande fråga till jordbruks ministern som den jag ställde till Hans Gustafsson. Det talas mycket om att näringen nu har ansvaret. När det gäller energi finns det i dag ingen god organisation vare sig för producenter eller konsumenter. Det är mycket angeläget att samhället medverkar på den punkten, både regering och andra organ. Jag vill fråga jordbruksministern om han ställer sig positiv till att medverka till att skapa en varaktig marknad för bioenergi. Det var positivt att höra det som sades om god fördelningspolitik, att konsumenterna skall sättas i centrum och att låginkomsttagare och barnfamiljer skall ha billigare livsmedel. Det är sådant som centerpartiet ständigt arbetar för. Men vore det då inte dags, som jag sade i mitt inledningsanförande, att ta ställning för att sänka momsen på maten? Det hade varit ett politiskt ganska enkelt grepp som i detta avseende skulle få en mycket större effekt än många andra åtgärder.
Herr talman! Jordbruksministern tycker inte alls att det är märkligt att regeringen inte brydde sig om att ta med det senare ledet av livsmedelsproduktionen, dvs. livsmedelshandeln, i propositionen. Jag tycker att detta är märkligt, speciellt som regeringen kallar propositionen för en proposition om livsmedelspolitik. Därmed har man antytt att det är helheten som behandlas, och självfallet borde detta led vara med i helheten. I själva verket har man nu återigen koncentrerat sig på primärproduktionen. Jag tycker att kritiken kvarstår. Det borde ha varit en proposition som gör skäl för namnet livsmedelspolitik, därför att också frågorna om de senare leden i livsmedelskedjan togs upp. Utan tvivel har många jordbrukare känt sig illa hanterade av att regeringen i så hög grad har valt att betrakta jordbruket som ett problem som måste åtgärdas i stället för som den ovärderliga resurs för vårt samhälle som det faktiskt är. Men jag hoppas och tror att med det beslut som vi nu skall fatta kommer även regeringen fortsättningsvis att använda det synsättet, att jordbruket är en oerhörd resurs som det gäller att vi utnyttjar på bästa möjliga sätt för att åstadkomma inte bara bättre livsmedel utan också ett bättre ekologiskt anpassat samhälle över huvud taget. När det gäller kraven på importerade livsmedel konstaterar jordbruksministern att han har hört frågan förr. Jag får då konstatera att jag har hört svaret förr. Det har inte blivit bättre nu heller. Självfallet handlar det inte om ett generellt krav att alla importerade livsmedel skall vara producerade på samma sätt som i Sverige. Det handlar om att i de fall där vi vet att livsmedel har producerats med en metod eller på ett sätt som vi finner oacceptabelt, skall vi ha rätt att hävda detta. Det skall inte betraktas som ett tekniskt handelshinder utan som en rättighet för oss att säga nej till sådant som vi inte tillåter i vårt eget land. Regeringen är inkonsekvent på den punkten. Åtminstone i ett fall, när det gäller bestrålning av livsmedel, har man gått ifrån sin egen princip och sagt att Sverige inte skall importera bestrålade livsmedel. Men bestrålning är inte något som man kan mäta som resthalt i produkten, utan det handlar om en metod som vi inte själva accepterar i Sverige. Regeringen har tagit det första steget. Jag kan inte förstå varför det skall vara så svårt att vidga det perspektivet också till fler områden. Sist konstaterar jag att jordbruksministern inte heller denna gång nämnde något om momsen på maten. Tyvärr var det inte fråga om att han teg och samtyckte.
Herr talman! Jag återkommer gärna till frågan om importerad mat. Uppenbarligen behövs det mera pedagogiska insatser för att alla riksdagspartierna själva skall förstå vad de har beslutat om. Det är ingalunda bara för bestrålning som regeringen har haft denna princip. Det har också kommit fram i det förslag jag har framlagt för riksdagen om behandlingsmetoderna när det gäller hormonbehandlat kött. Vi tar upp den frågan med USA, Australien osv. i enskilda fall där det finns skäl för det. Men vi kan inte ha som en allmän princip, som ibland har hävdats av såväl vänsterpartiet som miljöpartiet, att endast sådana produktionsmetoder som av olika skäl har utvecklats i vårt land får förekomma vid produktionen av den mat som importeras till Sverige. Det är en orimlig hållning, och den har ingen som helst förankring i andra sektorer, industriområdet eller andra områden. Här får man utgå från sakförhållandena, dvs. konsumentens intressen. Även svensk mat, Annika Åhnberg, skall sannerligen vara bra, och det gäller att finna former för en likvärdig kontroll av importerad mat. Inom EG, där hormonbehandling av kött har förbjudits, precis som i Sverige, är den stora frågan inte importen från USA, som i och för sig är en viktig konfliktfråga för EG, utan det kriminella användandet av hormoner inom EG. Det är alltså inte bara fråga om att det skall vara samma krav på den importerade maten som på den svenska. Det skall vi ha. Men vi skall också ställa höga krav på den svenska maten och se till att man i vårt land inte använder metoder som är förbjudna i Sverige. Det var i den andan som livsmedelskontrollpropositionen fick ett mycket brett stöd av riksdagen förra året. Det är också i den andan som man arbetar vidare på våra myndigheter i de frågor som riksdagen har fattat beslut om. Det är en helt orimlig slutsats när Åsa Domeij säger att miljöfrågorna inte har fått någon plats i jordbrukspolitiken. Såvitt jag förstår är Åsa Domeij normalt en kunnig, klok och vettig person. Då kan ett så fullständigt grundlöst uttalande som detta inte tolkas som något annat än just som sentskallsyndaren-vakna-syndromet. Jag menar verkligen att miljöpartiet har råkat ut för detta när man inte har velat vara med om att faktiskt påverka även miljöbetingelserna i jordbrukspolitiken. De beslut som fattas i dag, om man följer utskottsbetänkandet och regeringsförslaget, innebär såväl en minskning av jordbrukets negativa miljöpåverkan som ett utnyttjande av jordbruket som en resurs — som Annika Åhnberg talade om — för att åstadkomma en bättre genetisk mångfald i flora och fauna. När det gäller energipolitiken, Karl Erik Olsson, noterade jag i mitt inledningsanförande den koppling till energipolitiken som utskottet har gjort och som det är viktigt att näringsorganisationer tar fasta på — liksom regeringen skall göra i den energipolitiska proposition som skall läggas fram för riksdagen i höst. Slutligen har vi momsen på maten. Momsen i Sverige har inte höjts under 80-talet. Ändå har vi tyvärr fått konstatera att matpriserna i Sverige har ökat mera än i Europa i övrigt och mera än den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Utvecklingen i OECD-länderna i Europa har totalt sett varit den motsatta. Där har matpriserna ökat i mindre omfattning än den allmänna prisutvecklingen. Kort uttryckt har matpriserna dragit upp inflationen här. I OECD-länderna i Europa har matpriserna totalt hållit inflationen något nere. Detta har ingenting med momsen att göra. För att få möjlighet att ta bort momsen på maten måste man först och främst veta hur finansieringen skall klaras av de ändamål som momsen på maten i dag bekostar. Några sådana förslag har i varje fall inte jag sett till. Det är en skenlösning att attackera momsfrågan för att komma åt de höga matpriserna. Höga matpriser beror bl.a. på prisregleringen. Det startar med en kostnadskompensation där man inte har en kritisk hållning till kostnaderna på de insatsvaror man köper. Det fortplantas med alltför höga påslag i alla led, i livsmedelsindustrin, i grossistledet och i handelsledet. Det är led som alla är starkt koncentrerade, oligopoliserade, ibland monopoliserade. Alla leden driver upp priserna. De drivs upp extra mycket på grund av att vi genom finansieringen av överskottet förlorar 3-4 miljarder om året. Det skall på något sätt bekostas. Förr eller senare slår det också ut på priserna. Man kan diskutera i olika studier på vilket sätt det sker. Självfallet innebär det kroniska bortfallet av 34 miljarder om året på grund av överskottsfinansieringen att prisnivån påverkas. Bonden är inte särskilt betjänt av detta. Bondens priser hålls ju nere på grund av överskottsproduktionen. Däremot gör bondens industrier, liksom de privata industrierna, påslag som bidrar till att de höga matpriserna är ett specifikt svenskt problem. Regeringen har utfärdat direktiv som är samordnade såväl till det livsmedelspolitiska arbetet som till konkurrensutredningen, så att man under samma år skall kunna få fram en modell som angriper de inflationsmekanismer som i dag finns i primärproduktionen och de reglerade leden i industrin. Konkurrensutredningen skall under detta år lägga fram sina förslag och i dessa ta upp den höjning av matpriserna som i onödan uppkommer i de ickereglerade leden i livsmedelsindustrin, grossistledet och handelsledet. Där behöver vi förvisso göra insatser för att den samlade reformen skall bli bra för konsumenterna.

Herr talman! Med anledning av de instämmanden som har gjorts i vissa partiföreträdares anföranden vill jag först framhålla att hela den moderata riksdagsgruppen självfallet står bakom de synpunkter som tidigare här har förts fram av Sven Eric Lorentzon. Jag skall nu efter den inledande rundan i debatten kring den framtida jordbruksoch livsmedelspolitiken ta upp vissa frågor som har stor betydelse framöver för jordbruket, men också för livsmedelstryggheten i vårt land. Sedan vill jag betona vikten av att den areal som friställs från livsmedels produktion används för lönsam produktion av andra råvaror till industrin och på energiområdet. En stor brist i propositionen är att den endast har tagit upp produktionen av livsmedel och inte fullt ut i den nu förestående omställningen samtidigt tagit med den framtida jordbruksproduktionen för t.ex. industrioch energiändamål. Vidare har miljöaspekterna när det gäller förändringarna tagits upp i propositionen på ett i många fall högst diskutabelt, och ibland på ett helt felaktigt, sätt. Självfallet kommer många förändringar att bli besvärliga, men det finns också möjligheter som måste tas till vara. Det är mycket angeläget att på alla sätt underlätta förändringar, stimulera och följa upp. Korrigeringar kommer självfallet att behöva göras för att utvecklingen skall bli lyckosam. Herr talman! I förhållande till den parlamentariska arbetsgruppens majoritetsförslag, har betydande förändringar föreslagits i propositionen och i det betänkande som vi nu har att behandla. Jag skall ta upp några av dessa, och även några andra förhållanden som har varit av avgörande betydelse för att vi moderater valt att medverka i utskottsuppgörelsen på många viktiga punkter. I övrigt är skrivningarna i betänkandet sådana att det finns möjligheter att arbeta vidare för att få fram ytterligare förslag om åtgärder som syftar till ett framtida starkt svenskt jordbruk och en tryggad livsmedelsförsörjning för Sveriges folk. Många av de i propositionen och i betänkandet föreslagna förändringarna är radikala. Jordbruket och dess utövare måste därför få en rimlig omställningsoch anpassningstid. Så är nu fallet. Det är viktigt att utvecklingen fortlöpande följs upp och att en kontrollstation läggs in så att eventuella korrigeringar kan göras innan det är för sent. Slumpen får aldrig bli avgörande för landsbygdens öde och åkermarkens framtida användning. Vi moderater har fått gehör för denna uppfattning. Den nya jordbrukspolitiken måste ge de svenska jordbruken möjlighet att konkurrera på lika villkor med omvärlden. Det svenska stödoch skyddssystemet får inte försämra de svenska lantbrukarnas utgångsläge i förhållande till andra länders lantbrukare. Betydande utfästelser i denna riktning görs också i betänkandet. En viktig målsättning med de jordbrukspolitiska besluten måste vara att de har samma inriktning som motsvarande beslut inom EG -— detta för att skapa konkurrens på så lika villkor som möjligt, men också för att ge Sverige realistiska möjligheter inför ett framtida inträde i den europeiska handelsgemenskapen. Det mesta talar för att svenskt jordbruk har mer att vinna än förlora på ett EG-inträde. Vi moderater, liksom LRF-ledningen, arbetar därför för ett sådant. Herr talman! Det står i dag klart att varken Sveriges jordbrukare eller omvärldens, efter en omläggning av jordbrukspolitiken i enlighet med vad GATT-förhandlingarna syftar till, kommer att ha råd att i en framtid producera ett pristryckande överskott, om länderna drar bort exportstöden. Världens katastrofoch beredskapslager kan därför i framtidens avreglerade livsmedelshandel knappast bekostas av världens bönder genom produktion som inte täcker kostnaderna. Vi moderater anser därför att Sverige bör ta initia tiv till internationella förhandlingar om livsmedelslagrens storlek och finansiering för att säkra livsmedelstryggheten i världen. I propositionen framhålls att i de förestående förhandlingarna mellan EFTA och EG om europeiskt samarbete, EES-förhandlingarna, kommer ett EFTA-deltagande i EGs gemensamma jordbrukspolitik inte att aktualiseras. EG-sidan hade däremot förutskickat att man kommer med önskemål om ökat marknadstillträde för vissa jordbruksprodukter. Visserligen talas det i propositionen om att man från svensk sida kommer att begära motsvarande lättnader på EG-marknaden för intressanta svenska produkter. Vi förutsatte att det då skulle röra sig om produkter på livsmedelsområdet. I betänkandet har vi också fått en allmän uppslutning kring denna uppfattning, och det är viktigt. Gränsskyddet måste vara realt, dvs. det måste följa inflationen och dessutom vara produktanknutet. Rättvisa och full jämförbarhet inom varje produktområde vad gäller ländernas skydd och stöd måste till, annars kommer fullt konkurrenskraftiga delar av vår jordbruksproduktion att slås ut. Vi moderater kommer nogsamt att följa utvecklingen i dessa avseenden. Jordbrukets grödor till industrin är en viktig del av jordbruksproduktionen, främst i stora delar av södra Sverige. Sockerbetor, fabrikspotatis samt oljeväxter producerade av vårt lantbruk och vidareförädlade av svensk industri är och förblir klart konkurrenskraftiga — under förutsättning att produktionen får ske på lika villkor som exempelvis de som gäller för produktionen inom EG. Inom denna svenska industri pågår i dag intressant, lovande forskning och utveckling av nya produkter för andra användningsområden. Det vore av flera skäl fel att äventyra denna utveckling genom drastiska produktionsminskningar, inte minst i ett läge där alla är inriktade på att få fram nya jordbruksgrödor till industrin — detta för att minska spannmålsöverskottet. 'Grödorna är också mycket betydelsefulla ur beredskapsoch miljösynpunkt. EG har inga planer på att minska sin produktion av dessa grödor. Man har under de senaste tio åren fördubblat potatisstärkelseproduktionen. När det gäller bränneripotatis har man t.ex. i Västtyskland ett brännerimonopol som garanterar odling av den kvantitet som konsumeras inom landet. Monopolet är även öppet för de övriga EG-staterna. Mot denna bakgrund finns det goda skäl att bibehålla odlingarna av dessa jordbruksgrödor i nuvarande omfattning även till svensk industri. LAG-utredningens majoritet hade inte denna uppfattning. Dess bättre har nu genom förslagen i betänkandet förutsättningar skapats för bibehållna odlingar. I vad gäller potatis till stärkelseindustrin vill jag understryka vikten av att den svenska stärkelseindustrin framöver får verka på samma villkor och med samma skydd och stöd som för motsvarande verksamhet inom EG. Sedan 1934 har potatis genom riksdagsbeslut varit prioriterad råvara för konsumtionssprit som tillverkas för försäljning i Sverige. I propositionen föreslås att 1934 års riksdagsbeslut skall upphöra att gälla. Därmed förutsätts att odlingen av 3 000 hektar fabrikspotatis skall läggas ned. Propositionens motivering är att beslutet från 1934 har försvårat introduktionen av nya råvaror, nya produkter och nya produktionsprocesser, att alla råvaror skall konkurrera på lika villkor, vilket befrämjar en effektiv produktion till lägsta möjliga kostnad, samt att en minskning av fabrikspotatisodlingen skulle leda till en minskad miljöbelastning. Det finns goda förutsättningar för att minska fabrikspotatisodlingen i de aktuella områdena och i stället övergå till produktion av andra grödor. Dessutom skulle, enligt regeringsförslaget, användningen av bekämpningsmedel vara tre till fyra gånger högre i fabrikspotatisodling än i spannmålsodling, varför det skulle vara positivt att minska odlingen. Herr talman! Dessa motiv stämmer inte med verkligheten, och jag vill därför göra en kommentar till detta. Vid AB Skånebrännerier tillverkar i dag ca 35 miljoner liter spannmålssprit och ca 17 miljoner liter potatissprit. Tillverkningen av spannmålssprit sker enligt den senaste tekniken avseende processutrustning och processtyrning. Vidare utvinnes gluten i stor skala, och utvecklingsarbete pågår för att även utvinna de vattenlösliga proteinerna. Tillverkningslinjen för potatis har inte förhindrat uppbyggnaden av en toppmodern produktionslinje för spannmålssprit, utan potatisodlarna har tvärtom varit pådrivande för att utveckla möjligheter till spannmålsbaserad spritproduktion. Vi har inte trott att potatis skulle komma att få konkurrera på lika villkor, som exempelvis vete, eftersom spritproduktionen är reglerad i lag. Propositionen borde därför ha innehållit ett tillägg, som skulle ge bränneriodlarna rätt att leverera potatis till ett pris som motsvarar stärkelsepriset för vete. Näringen har ansett sig kunna klara detta efter en viss omställningsperiod. Utskottet utgår ifrån att potatis även framöver skall utgöra en konkurrenskraftig råvara vid tillverkning av konsumtionssprit. I praktiken är framställning av fabrikspotatis överlägsen spannmålsodling även ur miljösynpunkt. I bränneridistriktet har genom åren utvecklats en optimal näringskedja bestående av: animalieproduktion — stallgödsel — fabrikspotatis — förädlingsindustri — bioprodukter och slutligen återigen animalieproduktion. Detta är mycket positivt. Bränneriodlarna är också föregångare när det gäller att minska användningen av bekämpningsmedel, och de medel man använder är av relativt harmlös art. Jag menar därför att spannmål odlad på samma jordar som fabrikspotatis i dag inte medför minskad användning av bekämpningsmedel. I propositionen påstås att om bl.a. stallgödsel tillförs vid rätt tidpunkt och i rätt mängd blir avrinning och läckage inte större i spannmålsodling än när fabrikspotatis odlats. Detta är fel. Stallgödsel avger mest näring från juli och framåt. Då går spannmålen mot mognad och slutar ta upp näring. Möjligheterna är alltså inte goda att gå över till annan produktion. Vi menar därför att man måste sträva efter att fullfölja ambitionen att bibehålla denna potatislinje. Skälen för detta är goda. Sockerbetsodlingen har socialdemokraterna gång efter annan under mycket lång tid velat ifrågasätta. Varje gång har man backat. År 1933 gjorde man det, 1966 gjorde man det och även nu måste man göra det. Sockernäringen skall bibehålla sin nuvarande omfattning, och stödet till öbruken och odlingen där sker genom regionalpolitiken. Detta är en riktig förändring. Produktionsmålet, menar vi moderater, borde dock framöver kunna sättas så att försörjningsförmågan på nationell nivå helt tillgodoses. Vi vill i det sammanhanget erinra om att det internationella sockeravtalet numera bara är av administrativ karaktär och inte innehåller någon förbindelse från Sveriges sida att stå som sockerimportör. Frihet bör därför nu i samband med avregleringen ges till en på normskördarna baserad arealanpassning till full fredstida självförsörjning. Man bör också få möjlighet att exportera framöver. När det gäller oljeväxterna vill jag bara göra den kommentaren att i lagförslaget ville man minska odlingen av sådana växter med 70 000 hektar. Vi har nu emellertid kunnat enas om att bibehålla odlingen i nuvarande omfattning. Det kommer att ha stor betydelse för arealanvändningen framöver och minskar de problem som annars skulle ha uppstått om man skulle ha tvingats odla spannmål även på denna areal. Vi vet också att ÖCB har krav på att när det gäller beredskapen kunna använda oljor för tekniska ändamål. Detta bör vägas in, liksom betydelsen av det foder som produceras i samband med denna odling. Oljeväxterna utgör således ett positivt inslag i den ensidiga odlingen av spannmål, och därför har det också stor betydelse framöver på det området. Herr talman! Mjölkproduktionen utgör en av de allra tyngsta delarna i Sveriges livsmedelsproduktion. Den har också den största betydelse då det gäller det öppna landskapet och en levande landsbygd. För ett år sedan hade vi god balans i denna produktionsgren. Nu har vi fått en svår obalans med ett överskott på 8 26. Det innebär en stor lönsamhetsminskning på grund av prisfallet för producenterna på mellan 30 och 40 öre per kg. Det här beror först och främst på det okloka beslut som fattades i denna riksdag för ett år sedan när man tog bort tvåprissystemet på mjölk. Det beror emellertid också på att framträdande regeringsföreträdare strax före jul dömde ut den svenska mjölken som någonting farligt. Det var ett skrämmande svagt ställningstagande, som har medfört att konsumtionen har minskat. Det har ytterligare ökat problemen med produktionsöverskott. Man kan också konstatera att det är allvarligt att socialdemokraterna nu tillsammans med folkpartiet helt vill ta bort de kvarvarande livsmedelssubventionerna. Det innebär ytterligare en belastning för produktionsnivån. Den konsumtionsminskning som kan förmodas inträffa är ett allvarligt hot. Vi moderater står fortfarande fast vid vår uppfattning att dessa konsumentsubventioner inte skall minska snabbare än med en tiondel — det rör sig om 250 miljoner — årligen baserat på ursprungsnivån. Denna minskning anser vi vara möjlig. Dagens problem inom mjölkproduktionen är således mycket stora. Nu har vi dock i betänkandet, till skillnad från vad som föreslogs i LAG-utredningen, i samband med den avreglering som nu skall ske lyckats uppnå ett förenklat system för utjämning under en period av fyra till fem år. Detta sker för att inte äventyra betalningsförmågan för de mejeriföreningar som främst står för produktion av ost, torrmjölk m.m., men som har liten k-mjölkstillverkning och är belägna långt från de större tätorterna. Det kommer nu att bli möjligt med kontraktering av produktionen. Det är också viktigt att de speciella medel som nu används för att klara en anpassning av antalet kor används så att inte ytterligare problem skapas, t.ex. på köttmarknaden. Det är bra med den förlängda och ökande mjölkpensionen. En stimulans för övergång till köttproduktion avses också kunna ske. Utformningen av denna är således mycket viktig. Herr talman! Till sist vill jag också notera att dagens jordbrukspolitiska beslut inte löser alla problem, utan troligen också skapar nya. Vi har emellertid i jordbruksutskottet skapat en god grund, så att man på ett positivt sätt skall kunna ingripa, korrigera och anpassa dagens beslut till den verklighet som vi framöver kommer att få uppleva på detta för vårt land och folk så viktiga område.